Herr talman! Det är ju så, att skatteutskottet har hand om de alkoholpolitiska frågorna, som det har sagts tidigare. Men regelmässigt remitteras sådana frågor till socialutskottet. Det finns dock en skillnad. Självfallet har skatteutskottet hand om skatterna, medan vi i socialutskottet i huvudsak har hand om vårdfrågorna. Men de här två bitarna — alkoholpolitiken och vårdpolitiken — hör faktiskt ihop. Det handlar ju om orsak och verkan. Alkoholpolitiken måste hållas samman. Samhället har skapat olika organ för det här ändamålet. Vi har socialstyrelsen, som har ett övergripande ansvar. Vi har Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning, som har ett starkt inslag av folkrörelse och som framför allt följer forskningsfrågorna och informationen på detta område. Vidare har vi AN-rådet, som ganska nyligen har underställts regeringen. Det är alltså ett regeringsorgan. Jag vill här nämna att AN-rådet så att säga har fått ett litet barn som heter BOMAN - beredningsgruppen för opinionsbildning mot alkohol och narkotika. Säkerligen kan man göra mycket mera genom AN-rådet och nämnda beredningsorgan. Jag hoppas verkligen på en utveckling i detta avseende och att man skall ta upp alla de frågor som hör hemma på alkoholpolitikens område. Om vi läser utskottsbetänkandena, finner vi att man gång på gång upprepar att AN-rådet har en alkoholpolitisk uppgift. Jag skulle vilja säga att man alltid måste ha det mål framför sig som finns beskrivet här och som vi ideligen kommer tillbaka till. Det gäller alltså målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 fram till år 2000. Det gäller att inrikta politiken mot det målet. Vi för en restriktiv politik. Det innebär att vi har Systembolaget. Dessutom har vi Vin & Spritcentralen. Jag vill här lyfta fram vad både socialutskottet och, inte minst, skatteutskottet säger på denna punkt, nämligen att såväl Systembolaget som Vin & Spritcentralen självfallet måste anpassa sig till alkoholpolitikens mål. Inte minst från Vin & Spritcentralens sida har man menat att man egentligen inte har ett alkoholpolitiskt ansvar. Men det har man, och det markerar riksdagen i dag väldigt tydligt. Självfallet skulle det i detta sammanhang inte finnas något monopol, om vi inte menade att det är viktigt att inordna dessa organ i alkoholpolitiken. Vi vet att alkoholistvården kostar mycket, inte minst inom hälsooch sjukvården. Men själva alkoholistvården är kanske inte så oerhört dyr. Jag har i dag fått ett meddelande från socialstyrelsen om folkrörelsernas arbete inom detta område. Socialstyrelsen meddelar nämligen att det har kommit in ansökningar, där man totalt begär 75 milj.kr. Men i själva verket har socialstyrelsen inte mer än 7 milj.kr. att fördela. Jag känner glädje, men också i viss mån frustration i detta avseende. Folkrörelserna är alltså beredda att ställa upp oerhört starkt när det gäller att bekämpa alkoholoch narkotikamissbruket. Men vi har inte möjlighet att ge dem mer än 10 96 av det de behöver. Jag undrar om det inte måste till en omfördelning av de pengar som går till vården av alkoholskadade, så att man mera kan rikta in sig på förebyggande åtgärder. Det är ju den uppgift som folkrörelserna har i detta sammanhang. Det är således oerhört värdefullt, intressant och glädjande att folkrörelserna är så aktiva på detta område. Det har sagts en del om prisinstrumentet. Jag skall inte upprepa argumenten. Jag vill dock framhålla att vi i socialutskottet, när vi har tagit upp den här frågan, har sagt att minst konsumentindex måste följas. Men man måste kanske hålla sig på en litet högre nivå för att få ned alkoholkonsumtionen — det är ju ändå vårt mål. Vii socialutskottet har gjort ytterligare några påpekanden som jag vill lyfta fram här. Vi är oroade över utvecklingen när det gäller snabbvinerna och har därför sagt att det är nödvändigt att man uppmärksammar detta. Frågan bereds i regeringskansliet sedan alkoholhandelsutredningen har tagit upp frågan. Det är alltså nödvändigt att frågan uppmärksammas ordentligt. Vi är, som sagt, oroade. Även på en annan punkt gör vi en markering. Det gäller T-spriten. Vi har fått oroande rapporter från t.ex. Solna, där många sägs köpa T-sprit på vanliga bensinmackar. Man vet inte riktigt hur man skall ta itu med problemet. Socialstyrelsen bör undersöka om det går att göra något åt detta. Eftersom det här är viktigt, lyfter vi också fram frågan. Naturligtvis talar vi också om hembränningen i betänkandet. AN-rådet har i uppgift att följa frågan. Det här hör ju ihop med priser, ja, med alkoholpolitiken över huvud taget. Det är klart att man måste vara väldigt uppmärksam. Hembränningen får inte öka. En annan fråga som vi måste följa med stor uppmärksamhet gäller reklamen, att det reklamförbud som vi har följs. Mycket mer oroande är emellertid den indirekta reklam som förekommer i TV. Det är svårt att veta hur man skall komma åt denna företeelse. I många TV-program är det så att så fort man har något bekymmer eller när människor pratar med varandra vid sammanträden eller i andra sammanhang, så bär det omedelbart i väg till barskåpet. Det sups mycket mer i TV än hemma hos svenska folket. Det är klart att dessa TV-inslag mycket starkt påverkar alkoholvanorna. Vidare vill jag säga i den här debatten: Kom inte med något förslag om att mellanölet skall återkomma! Det kan inte finnas några möjligheter att över huvud taget få igenom ett sådant förslag i riksdagen. Anledningen är, som Lars Hedfors sade, det elände som mellanölet förde med sig när det fick säljas. Efter många om och men fick vi ju bort det. Det betydde mycket när det gällde alkoholkonsumtionen och då inte minst ungdomens alkoholkonsumtion. Herr talman! Det har sagts i debatten att det är svårt att få fram nya djärva mål eller förslag. En sådan här debatt kan kanske vara rätt avslagen i och för sig, men jag vill ha sagt att det fordras en ständig bevakning, om vi skall kunna klara av att uppnå de mål som vi har och utvecklingen inte skall vändas i en uppåtgående konsumtionskurva. Det finns, herr talman, egentligen inte något Alexanderhugg, utan man får använda ett ganska stort antal instrument och tillvägagångssätt för att bekämpa alkoholkonsumtionen. Som jag redan sagt sysslar vi i socialutskottet med vårdfrågan. På det området görs många insatser från folkrörelsernas sida. Jag ser på talarlistan att Erik Edin har anmält sig som nästa talare. Jag vill gärna hälsa honom välkommen. Han förestår ju LP-stiftelsen, en av de organisationer — det finns, som jag talat om tidigare, flera — som har gjort en oerhört stor insats när det gäller vårdfrågorna. Jag skulle kunna gå vidare i debatten om vården, men jag vill avsluta med att säga att vi i vår får ett förslag beträffande vårdfrågorna. Då får vi en ny debatt om hur vi skall klara vården av dem som är alkoholskadade. Jag yrkar, herr talman, bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Som tidigare sagts vid upprepade tillfällen är alkoholproblemet vårt lands största medicinska och sociala problem. Alkoholdebatten handlar ju i huvudsak om hur många som dör, hur många som missbrukar alkohol och om utslagning av den enskilde. Det talas om hur många sjukvårdsplatser som upptas av alkoholskadade och inte minst om de stora kostnader det innebär som en följd av alkoholen. Allt detta är mycket viktiga detaljer i alkoholdebatten och frågorna kring den. Hur vi sysslar med de enskilda alkoholisterna eller missbrukarna själva har ofta dominerat debatten. Efter 32 års erfarenhet av arbete med dessa problematiker vill jag påminna om de nära anhörigas svåra, ja, många gånger obeskrivligt svåra situation. Då vill jag framför allt påminna om barnen, de oskyldiga och glömda barnen. År 1958 genomfördes en undersökning vid S:t Görans sjukhus, en undersökning av barn till alkoholister. Det var professor Ingvar Nylander som utförde undersökningen. Han fann bara två alkoholiserade mödrar i ett material på 141 missbrukarfamiljer. I dag är det en på fem, en mor på fem alkoholistfamiljer. Om pappa var berusad kunde barnen tidigare i de flesta fall söka trygghet hos en nykter mamma. I dag är det inte ovanligt att båda föräldrarna super. Inom alkoholistvården i Sverige behandlar man sällan någon annan än alkoholisten själv. Att även resten av familjen kan fara illa är ett problem som sopas under mattan. Ändå visar alla undersökningar att barn till alkoholister har det mycket svårt. De känner skuld och skam för föräldrarnas missbruk och gör sitt bästa för att dölja förhållandet. De vågar inte ta hem kamrater, och de blir ofta mycket isolerade. Alldeles för tidigt får de ta på sig en föräldraroll åt sina egna föräldrar. De städar, torkar, rensar upp spyor, försöker skydda sin mamma eller pappa mot omvärlden. Vid ett samtal säger en sexårig flicka att det är hemskt när mamma dricker. Jag blir ledsen och gråter när mamma är full. Två gånger när hon har varit full har hon ramlat och slagit sig i huvudet, så att hon har blött. Då har jag fått torka upp och ringa efter hjälp, säger flickan. Hon berättar vidare att hon inte vågat sova på kvällarna, om modern varit borta, för ”jag är så rädd att hon skall göra sig illa”. Eftersom det i regel är mamman som står för den dagliga omvårdnaden av barnet får hennes missbruk förödande konsekvenser. Barnet har inte hela och rena kläder. Ibland skickas det iväg till skolan utan vantar och mössa, trots att det är minusgrader. När klassen åker ut på utflykt får barnet ingen matsäck med sig. Ingen middagsmat står på bordet. Hemmet förfaller, därför att mamman har svåra alkoholproblem. Det är de hemmavarande — familjerna, barnen, mammorna, hustrurna — som drabbas av det största lidandet på grund av alkoholproblematikerna. När jag nu har tillfälle, herr talman, kan jag inte underlåta att läsa upp ett av de omkring 75 000 brev som jag har besvarat under min 27-åriga föreståndartid i LP-stiftelsen. Detta brev kom i samband med att jag engagerat mig för en begränsning av alkoholflödet i landet. Brevskrivaren säger: ”Jag har en uppväxttid, som många skulle avundas mig — ett gott hem med goda föräldrar. Jag fick även lära mig ett yrke. Jag hade verkligen en lycklig barnoch ungdomstid. Jag ingick äktenskap med en mycket god och snäll man, och vi fick flera barn. Maken fick en mycket framstående befattning i ett av de större företagen i Sverige, och vår framtid var verkligen bekymmersfri. För ett 10-tal år sedan kom spriten in i vår tillvaro. Den har slagit alltsammans i spillror. Min make och barnens far är i dag ett vrak, en spillra, som bara längtar efter döden som befriare. Vi fick lämna vårt sönderslagna hem. Barnen och jag lever i den djupaste fattigdom. Nu har också den äldste sonen stora alkoholproblem och vi drar oss fram på de bidrag sociala byrån kan bisträcka oss med. Ofta går också dessa slantar till sprit. Många dagar har vi fått gå utan mat. Kläder har vi inte kunnat köpa på långa tider. Det är inte den lekamliga och övriga nöden , som driver mig att skriva dessa rader. Jag gör det för att om möjligt uppmuntra er i kampen för en opinion mot alkoholdjävulen, som ruinerat vårt hem och slagit sönder hela vår tillvaro. Vi är inte ensamma, kommer inte att bli det. Tusentals likasinnade har hamnat och kommer att hamna i samma helvete om inte någon griper in mot de styrande när det gäller alkoholens härjningar. Vi saknar och söker ett forum, som besvarar våra nödrop. För oss gör det nu detsamma, vi kommer ändå att dö i vårt elände, men för kommande hem, mödrar och fäder och barn ber jag: Gör vad ni tänker göra enligt vad jag läst. Låt inte någon skrämma er. Vi behöver någon, som äntligen ställer upp för att ge oss svar på våra frågor och som vill ge sitt liv för tusentals likasinnades nöd och förtvivlan.” Herr talman! Problemen är i alla fall så stora — inte minst när det gäller familjesituationen — att vården inte har möjlighet att följa den negativa utvecklingen. Behovet av gemensam vård för både föräldrar och barn har, som sades här tidigare, glömts bort i Sverige. Jag har haft den uppfattningen i många år, eftersom jag har arbetat med dessa problem rätt länge. Det var därför som vi i LP-stiftelsen i september 1983 startade Venngarn utanför Sigtuna, som köptes av regering och riksdag. Jag kan ge exempel därifrån på att under de fyra år som har gått sedan starten har närmare 900 familjer, ensamma föräldrar med barn och blivande mammor från hela landet sökt för att komma dit. De allra flesta har fått hjälp med sina nödrop från kommunernas tjänstemän — socialsekreterare, sekreterare, läkare osv. Vi har kunnat ta emot ungefär 125 av dessa. Således har omkring 800 familjer inte kunnat få den hjälp de har sökt. I den siffran ingår givetvis tusentals oskyldiga barn. På grund av dessa många och ständigt skriande nödrop övertog vi Åsbrohemmet den 1 juli i år. Vi invigde vår verksamhet där den 4 september. Vi startade denna verksamhet för att utveckla den familjevård som vi upplevde vara så behjärtansvärd, inte minst med anledning av att vi redan på Venngarn sett att ett hundratal uppleva en förblivande upprättelse. I många familjer var föräldrarna och barnen skilda på olika håll. Det kunde röra sig om ända upp till fyra fem barn på olika barnoch fosterhem och liknande. Vi invigde alltså den 4 september 1987 och har redan 200 personer boende inom anläggningen, varav ett 70-tal är barn, och över 100 för rehabilitering. Med tacksamhet har vi noterat att vår socialminister Gertrud Sigurdsen både i tal och i skrift har uttryckt att vi är föregångare när det gäller familjevården. Vid ett invigningstal sade hon också att vi var banbrytande. Sedan den 4 september finns det redan ungefär 125 familjer och ensamma föräldrar med barn som ännu inte har kunnat få hjälp och står i kö till Åsbro. Det är dessa skriande behov som har gjort att jag tidigare har begärt och fått samtal med partiledare. Jag har talat med vår socialminister. Jag har också tillskrivit samtliga riksdagsledamöter för att påminna om detta skriande behov av familjevård för människor som eljest går under. Vi skulle kunna ge exempel på massor av familjer som på grund av att de vägrats den hjälp de själva har sökt i dag är helt sönderslagna. De har på några månader vittrat sönder efter det att de inte har fått den hjälp de har sökt och varit i behov av. Herr talman! Alla åtgärder som gjorts för att uppnå målet om begränsning av konsumtionen och därmed skadorna noteras med mycket stor tacksamhet. Jag har förstått att vi alla är eniga därom. Socialministern har sagt att det krävs en mångfald av insatser på olika områden om det uppställda målet skall nås. Min fråga är då vilka insatser som kan göras för att nå WHO:s mål på den tid som sagts. Det måste enligt min mening till mycket radikalare insatser än vad som nu är fallet. De enskilda familjerna, barnen och övriga släktingar som dagligen upplever alkoholens lidanden kräver för det första att familjevården byggs ut i vårt land. Personligen kan jag inte undgå att stödja de motionärer som föreslår en treårig försöksperiod med begränsningar av inköp av alkohol.

Herr talman! Riksdagsbeslutet från 1977 om alkoholpolitiken står fast, likaså beslutet om minskning av alkoholkonsumtionen med 25 96. På det sättet kan man sammanfatta skatteutskottets betänkande om alkoholfrågor i anledning av ett antal motioner om vår största olösta sociala fråga. Socialminister Gertrud Sigurdsen gjorde samma konstaterande i ett interpellationssvar häromdagen, dvs. att 1977 års beslut står fast och att WHO:s målsättning skall uppfyllas. Det är tillfredsställande att fasthållandet vid de alkoholpolitiska principer som lades fast i och med 1977 års beslut så klart deklareras. Beslutet från 1977 är bra, inte i första hand därför att det tillfredsställer nykteristernas mer eller mindre ohämmade krav på restriktioner mot dem som använder alkohol. Det är bra därför att det lägger grunden till en ansvarsfull, social alkoholpolitik. Grunden ligger i insikten om sambandet mellan totalkonsumtionen av alkohol och omfattningen av skadorna. Därför är det så oerhört viktigt att klara målsättningen att minska konsumtionen med 25 96. Skall vi lyckas med detta, fordras att alla beslut som fattas i alkoholpolitiken bidrar till att målet kan nås. De hittillsvarande erfarenheterna av konsumtionsutvecklingen är i huvudsak positiva, även om 1985 och 1986 ledde till trendbrott och viss ökning. Detta sammanhängde säkerligen med uteblivna skattehöjningar. Utvecklingen hittills i år är att en minskning har skett totalt sett, samtidigt som den kraftiga ökningen av ölkonsumtionen är oroande och på allt sätt måste observeras. Priset är den viktigaste faktorn när det gäller att generellt minska konsumtionen. I motion Sk816 visas hur alkoholpriserna måste öka mer än den allmänna prisutvecklingen om 25-procentsmålet skall kunna klaras. Utskottet ansluter sig till detta när man skriver: ”och utskottet instämmer också i uppfattningen att prishöjningarna på alkoholdrycker minst skall motsvara höjningen av den allmänna prisnivån och genomföras med relativt korta intervall”. Att arbeta för WHO-målet om 25 90 minskning är också en fråga om framtida solidaritet mellan människorna. Färre alkoholskadade och minskat sjukvårdsbehov är i högsta grad eftersträvansvärda politiska mål. Ett konsekvent genomförande av 1977 års alkoholpolitiska beslut leder mot det målet. Herr talman! Indexfrågorna har upptagit en stor del av den alkoholpolitiska debatten under senare år. I motion Sk823 behandlas den frågan. Jag kan dela utskottets uppfattning att svårigheten inte ligger i att få fram ett konsumentprisindex rensat från alkoholskatter. Svårigheten ligger snarare i att få olika parter, bl.a. arbetsmarknadens, att använda detta index. Jag utgår från att socialministern för sin del arbetar med den frågan. I motionen tas också upp en annan fråga av principiellt intresse, nämligen den om det kan anses vara riktigt att skatter — och höjningar av dessa — som införts i konsumtionsdämpande syfte skall leda till att olika index kompenserar för dessa. Det innebär att staten först höjer en skatt — exempelvis tobaksskatten — och sedan får de som har konsumentprisindexanknutna löner eller fömåner därigenom mer pengar. Det hade varit intressant att höra utskottets kommentar till den principfrågan. En fråga som inte har fått så stort utrymme vare sig i motioner eller i utskottsbetänkandet är den om serveringstillstånden för restauranger. Förklaringen är självfallet den att regeringen fortfarande överväger de förslag som alkoholhandelsutredningen framlade 1985. Däremot intar den här frågan en mer framskjuten plats i debatten på det kommunala planet. Av någon anledning hade TV-Aktuellt häromkvällen en nyhet där man påstod att regeringen tagit ställning. Som tur var tittade socialministern på TV just då och kunde därför omgående och förtjänstfullt klargöra att nyheten inte var verklighetsförankrad. Inom parentes kan också konstateras att TV-Aktuellt inte därefter närmare försökt att styrka sin nyhet. Låt mig få understryka att frågan om serveringstillstånden måste diskuteras utifrån 1977 års beslut om restriktivitet och från den av riksdagen flera gånger uttalade målsättningen att minska konsumtionen med 25 Yo. Länsstyrelsernas och kommunernas handläggning av dessa frågor skall alltså syfta till att nå det av riksdagen uppställda målet. Herr talman! Det finns anledning att starkt ifrågasätta om de senaste årens ökning av antalet serveringstillstånd verkligen bidrar till att minska alkoholkonsumtionen, sett i ett längre perspektiv. Ökningen av antalet tillstånd har under senare år varit kraftig och dess värre är ökningen störst under de allra senaste åren, sedan alkoholhandelsutredningen lagt sitt betänkande. Det har — trots att det påstods inte medföra någon ändring i sak av 1977 års beslut — uppenbarligen fungerat som någon signal till beslutsfattarna att fler tillstånd kunde medges och att man också kunde släppa på restaurangmässigheten som krav för tillstånd. Antalet tillstånd i några av våra större städer, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö, har mellan 1984 och 1987 ökat med ca 25 90. Ser man på hela landet under perioden 1981 till 1986 finner man att antalet tillstånd att servera vin, sprit, starköl och öl har ökat med hela 40 96. Jag upprepar frågeställningen: Är denna utveckling verkligen ägnad att främja de av riksdagen uppställda målen? Avsikten med den översyn av lagstiftningen som alkoholhandelsutredningen skulle göra var inte att nya principer skulle gälla. Nej, översynen syftade till en enklare handläggning, alltså avbyråkratisering. Och gärna det, men när det kan komma att leda till att det kommunala vetot avskaffas ter sig resultatet en smula besynnerligt, inte minst i ljuset av de strävanden som finns att öka det lokala inflytandet över en rad frågor i samhället. Att flytta de avgörande besluten från kommunal till statlig nivå ter sig inte särskilt välbetänkt. Herr talman! Jag vill ta upp en helt annan — och hittills föga observerad — aspekt på svensk alkohollagstiftning, nämligen vilka effekter på den som ett närmande mellan Sverige och den Europeiska gemenskapen kan komma att få. Man måste fråga sig också på detta lagstiftningsområde vilka möjligheter vi har att upprätthålla vår sociala syn på lagstiftningen. Den som förespråkar fullt medlemskap har all anledning att fråga sig om det går att hålla fast vid exempelvis 25-procentmålet. Det torde — det visar färska exempel från Danmark — vara alldeles klart att en aktiv prispolitik genom beskattning inte är förenlig med EG:s principer, där ju enhetlig beskattning av varor är en hörnsten. I varje fall får man inte ha skatter som missgynnar produkter från andra EG-länder. Ett av EG:s stora problem är de enorma överskotten inom jordbruket, vilka bl.a. tar sig uttryck i en enorm vinsjö. Det är svårt att hitta köpare så att vinsjön kan tappas av. Att Sverige med sin jämförelsevis låga vinkonsumtion är en intressant marknad råder kanppast något tvivel om. Nu är inte medlemskap något förstahandsalternativ för Sverige. Därför är det intressantare att diskutera det här problemet i förhållande till principerna för närmare förbindelser med EG. Det är enligt min mening viktigt att vi kan utveckla handeln ytterligare i Europa, men det är samtidigt angeläget att vi därvid inte samtidigt måste sälja ut väsentliga delar av vår sociallagstiftning. Jag anser det vara välbetänkt att redan nu börja studera EG-frågan även ur denna synpunkt. Vår lagstiftning kring alkoholproblemet är i grunden bra och till nytta för folkhälsan. En anpassning till mer kontinentala alkoholvanor leder otvivelaktigt till ökade anspråk på resurser både till sjukvården och den direkta vården av alkoholskadade. Herr talman! Till sist vill jag gärna säga att både socialutskottets yttrande och skatteutskottets betänkande på ett bra sätt speglar en socialt ansvarsfull inställning i alkoholfrågan. Jag har därför inte anledning att nu driva något yrkande. Dagens debatt här i kammaren redovisar inte heller några stora meningsskiljaktigheter. Det som emellertid inger oro för framtiden är bl.a. att olika intresseorganisationer nu synes bli allt aktivare i sina ansträngningar att främja sina kommersiella intressen inom framför allt restaurangbranschen. För den som har ögonen med sig är det inte svårt att se det propagandaoch påtryckningsarbete som pågår. Oberoende av vad som sägs har dessa intressen inget annat mål för sin verksamhet än att tjäna pengar. Under den här debatten på eftermiddagen har från några håll efterlysts nya djärva grepp i alkoholpolitiken. Jag kan för min del konstatera, och jag har stöd i en alldeles nyligen gjord genomgång inom Nykterhetsrörelsens landsförbund av alkoholpolitiken, att det kanske inte behövs så mycket nya djärva grepp. Vad som krävs är att vi fortsätter och intensifierar ansträngningarna att konsekvent upprätthålla de principer som lades fast i 1977 års alkoholpolitiska beslut.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande behandlas fyra av kristdemokratiska samhällspartiets motionskrav inom alkoholområdet. De som nu behandlas innebär en höjning av skatterna på spritdrycker, vin, starköl och öl samt tobak från den 1 januari 1988 med 5 96, ett välplanerat treårigt vetenskapligt försök med inköpsbegränsning av alkohol, en avveckling av den tulloch skattefria försäljningen av alkohol samt nya principer för skattehöjningar på alkohol. Utskottet ugår i sitt betänkande från den enighet som råder kring de grundläggande målsättningarna från 1977 års alkoholpolitiska reform, nämligen att begränsa den totala alkoholkonsumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket. I det här sammanhanget vill jag också lyfta fram Världshälsoorganisationens målsättning om en konsumtionsminskning med 25 9 från år 1984 till år 2000. En linjerät minskning av konsumtionen enligt denna målsättning skulle innebära en minskning med nära 1,5 96 per år. Ur det perspektivet är det oroande att den nedgång i alkoholförbrukningen, räknat som förbrukningen ren alkohol per person över 15 år, som kunnat noteras under 80-talets början bröts under 1985 och förbyttes i en ytterligare ökning under 1986. De tal som redovisas är 6,01 liter för 1984, 6,07 liter under 1985 och 6,34 liter under 1986. Även om man får räkna med att resultatet av det alkoholpolitiska arbetet kommer att gå i vågor beroende på svängningar i folkopinionen, kan man ur ett rent ekonomiskt perspektiv se ett orsakssammanhang. Hushållens realinkomster började öka efter en nedgångsperiod, samtidigt som alkoholens relativpris sjönk därför att alkoholbeskattningen inte hölls uppe på tidigare relativa nivå beroende på lång tid mellan skattejusteringarna. Den något blygsamma minskningen under första halvåret 1987 kan härledas till den skattehöjning som riksdagen beslutade i december förra året. Jag är, herr talman, överens med socialutskottet om att alkoholpriserna bör höjas mera kontinuerligt, så att dramatiska prishöjningar kan undvikas. I ett tidsperspektiv på tio år har alkoholskatterna justerats sju gånger med tidsintervaller som varierat mellan 8 och 29 månader. Kds har i sin alkoholpolitiska motion skissat ett system för skattejusteringar som sker varje kvartal. På så sätt skulle man undvika längre tidsperioder mellan skattehöjningarna på alkohol. För spritdrycker och vin sker en viss prisjustering över tiden genom procentpåslaget på detaljhandelspriset. Motsvarande påslag saknas för öl och starköl. Det finns således skäl för ett beslut om en 5S-procentig höjning av skatten på spritdrycker, vin, starköl och öl från den 1 januari 1988. I kds alkoholpolitiska motion har vi hävdat att alkoholskatten uteslutande skall ses som ett alkoholpolitiskt instrument. Det måste från den utgångspunkten vara felaktigt att alkoholpriserna påverkar konsumentprisindex. Härigenom byggs det in en motsättning mellan strävandena att hålla inflationen nere och alkoholskatten som ett instrument att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen. Utskottet avvisar tanken på åtgärder när det gäller inköpsbegränsningar. Samtidigt konstaterar utskottet att problemen med ett omfattande missbruk och allvarliga alkoholskador av social och medicinsk karaktär tycks kvarstå i ungefär samma omfattning som tidigare. Det har skett en minskning av de flesta alkoholskador som är statistiskt tillgängliga för mätning. Det tycks vara det tyngsta missbruket som inte minskar. Herr talman! Sannolikt går det inte att åstadkomma någon nämnvärd minskning av alkoholskadorna i de tunga missbrukargrupperna utan att införa en individuell alkoholransonering. Alkoholmissbruket här hänger samman med den mycket stora snedfördelningen av alkoholkonsumtionen. Ca 10 96 av konsumenterna konsumerar hälften av all alkohol som säljs. Information, nykterhetsarbete, alkoholistvård etc. måste givetvis bedrivas lika intensivt som tidigare. Men utan en inköpsbegränsning kan sannolikt inte en fortsatt minskning av skadorna åstadkommas. Ransoneringsmotståndarna överdriver enligt min mening svårigheterna. Man sätter sig dåligt in i det faktiska förslag som bl.a. alkoholläkaren Claes Sjöberg står bakom. Det är klart att det behövs en ordentlig opinion för en inköpsbegränsning för att resultatet skall bli lyckat. Därför behövs ett välplanerat treårigt vetenskapligt försök. Observera att kraven på inköpsbegränsningar kommer från organisationer och grupper, som antingen väl följer frågan eller i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med alkoholskadorna. I motionen har vi nämnt fem nykterhetsorganisationer, sex kristna samfund, 200 professorer i medicin , 6 200 läkare , 1 800 poliser, Sjuksköterskeförbundets kongress samt ca 200 000 personer, som undertecknat namnlistor till stöd för en inköpsbegränsning av alkohol. I dag har kammarens ledamöter fått klart för sig att också LP-stiftelsens ordförande Erik Edin står bakom detta förslag. Ett annat tungt vägande skäl för inköpsbegränsningar är det våld, den misshandel och misär många närstående till missbrukare drabbas av. Jag belyste detta ingående i förra årets alkoholpolitiska debatt. Herr talman! Sannolikt går det inte att nå de politiska målsättningarna om en konsumtionsminskning med 25 96 fram till sekelskiftet, om skattefri turistsprit får införas i nuvarande omfattning. Beräkningar visar att denna införsel av vin vid utlandsresor motsvarar drygt 30 20 av Systembolagets försäljning av starkvin. För spriten ligger det på knappt 10 96 av Systembolagets försäljning. Kristdemokratiska samhällspartiet har föreslagit att riksdagen hos regeringen begär förslag till avveckling av den tulloch skattefria försäljningen av alkohol i turisttrafiken. Utskottet uttrycker viss förståelse för detta krav men menar att det är förenat med stora svårigheter att nå fram till internationella överenskommelser om begränsningar av den skattefria försäljningen. Så är det tyvärr. Herr talman! Jag hyser ändå förhoppningar om att det skulle vara möjligt att få till stånd en bättre ordning när det gäller förbindelserna mellan i första hand Norge, Sverige och Finland. Tyvärr är det också på det här området förenat med stora svårigheter att nå fram till nationell enighet. När riksdagens till storleken andra parti kongressade nu i höst ville man utöka möjligheterna att köpa skattefri sprit genom att internationalisera trafiken till Gotland. Det går bra att i olika sammanhang plädera för sänkt skattetryck, men när det gäller att vidta åtgärder som på sikt skulle sänka den offentliga sektorns åtaganden, då blundar man för verkligheten. Herr talman! Jag är övertygad om att oerhört många tycker att alkoholdebatten har fastnat i ord. Alla talar om alkoholen som Sveriges största sociala problem. Det är ett oerhört starkt uttryck — Sveriges största sociala problem. Menar man något med detta fordras det en helt annan konkret uppmärksamhet på alkoholpolitikens område. Vi hari dag ett skriande behov av alkoholistvård. Det har understrukits här tidigare. Familjevården måste byggas ut radikalt. Det krävs, tror jag, en ny vårdideologi. Erik Edin var inne på det i sitt anförande. Vi kan inte fortsätta att isolera alkoholisten från dennes närmiljö och tro att detta möjliggör rehabilitering. I varenda liten tätort drar ett mindre eller större s.k. A-lag omkring. Dessa människor, våra medmänniskor, går inte sällan en alltför tidig död till mötes. På sistone har HTV-smittade och aidssjuka uppmärksammats, och självfallet med all rätt. Vi är alla beredda att göra vårt yttersta, hoppas jag, för att förhindra segregering av HIV-smittade och aidssjuka. Men vad gör vi åt de s.k. A-lagen? De är i dag segregerade. De är på något märkligt sätt utanför mångas engagemang. När vinterkyla och isiga vindar sveper över gator och torg, har många av A-lagets medlemmar ingenstans att ta vägen. Så är de" i så gott som vartenda samhälle. Vi vet exakt hur många som har dött i aids. Det är mindre än 100 stycken i Sverige. Naturligtvis är varje person som dött i aids en död för mycket. Men vi vet också att 6 000—7 000 svenskar varje år dör en för tidig död på grund av alkoholmissbruk. Men den siffran förefaller det som om vi accepterar, i varje fall om vi jämför det engagemang som visas gentemot aids och gentemot alkoholen. Hemlösa skall få bra bostäder, deklarerar Inger Båvner i DN lördagen den 21 november. Jo, det låter. Verkligheten är en helt annan. I kväll, denna eftermiddag, fryser många här i Stockholm, och också på många andra håll. Man virar tidningar runt sig och värmer sin kropp genom att hälla i sig ännu mer bedövningsvätska och hoppas på att hitta något prång där man kan vistas för natten. Detta, herr talman, är inget patetiskt anförande, för verkligheten är mycket vidrigare för många än vad någon av oss kan formulera i ord. Därför fordras det konkreta insatser för dem som man skulle kunna säga råsuper. Jag vill hävda att detta är vår tids klassfråga. Bara ett par ord om hembränningen. Någon har varit inne på det tidigare. Det kan kännas litet meningslöst emellanåt, tror jag, att fixera sig vid en tiondels procent av totalkonsumtionen. Jag har gjort det själv tidigare. Det är ett faktum att hembränningen har ökat enormt i omfattning. Det verkar faktiskt, herr talman, som om hembränningen nära nog accepteras ute i samhället, bara den inte drivs i för stor kommersiell skala. Det är sannerligen något att fästa uppmärksamheten på. Herr talman! Till slut yrkar jag bifall till min motion 1986/87:Sk828 mom. 1 om att riksdagen hos regeringen begär att ett välplanerat treårigt vetenskapligt försök med inköpsbegränsning av alkohol genomförs. Jag yrkar också bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Det finns inte mycket som är så omgärdat med attityder, känslor, uppfattningar och åsikter som alkohol. Alkohol är ofta förknippad med glädje, fest, avslappning och social samvaro. Men motsatsbilder finns också i form av våld, dålig ekonomi, sjukdom och social utslagning. Angående alkoholbilden i olika TV-program fick vi i fjol ta del av en programundersökning. Den visade att alkohol förekom i 94 av 102 program. Inslagen var fler i de program som sändes senare på kvällen. Den vanligaste scenen är att man står eller sitter med ett glasi handen, och stämningen verkar över lag trivsam. De inslagen är en form av reklam för alkoholen. De visar att vinet, whiskyn eller ölet ingår i vårt sociala mönster. I mycket få av dessa programinslag får man en bild av de negativa följderna av alkoholseden. Men det kan vi få genom att ta del av försäljningsstatistik och sjukdomsbilder. I Sverige finns ca 300 000 människor med allvarliga alkoholproblem. Det blir förstås en naturlig följd av vår konsumtion: mer än 100 miljoner liter vin, mer än 40 miljoner liter sprit och snart 100 miljoner liter starköl. Vi har väl inget annat resultat att vänta oss med denna enorma konsumtion. Som jämförelse kan nämnas att Systembolaget säljer knappt 1 miljon liter alkoholfritt. Det finns 20 varianter hos Systembolaget och de exponeras bra i butikerna. Men sjukvårdsstatistiken anger att 14 96 av män i åldern 16-19 år var alkoholbelastade och 22 26 av dem i åldern 20-29 år. De hade sannerligen inte druckit alkoholfritt.

Det visade Pripps reklam för sitt Blå öl. Men UNF poängterar, att livets bästa stunder är nyktra —-inte blå. Det är deras motkampanj mot bryggarnas drive att få ut mer och gärna starkare öl bland ungdomarna. Vi som vill gynna alkoholfritt vill också ha en sund ungdom som inte blir alkoholberoende. Vi hoppas mycket av BOMAN-gruppen, beredningsgruppen för opinionsbildning mot alkohol och narkotika. I BOMAN-gruppen ingår ledamöter med särskild insikt i ungdomars situation och kunskap om olika opinionsbildande insatsers betydelse för ungdomars beteende. Men vi övriga behöver inte direkt ingå i BOMAN-gruppen för att bilda opinion. Vi kan hjälpa ungdomarna genom att gå före med gott exempel. Om folkrörelserna tillerkändes en promille av vad alkoholen kostar samhället per år, kunde de driva en utmärkt verksamhet bland ungdomarna. En promille av 70 miljarder är 70 miljoner och ligger väl i nivå med summan av alla ansökningar, vilket Evert Svensson nyss nämnde. Skatteutskottet har förstått våra motioner så väl. Betänkandet ger oss rätt i det mesta om vad vår restriktiva svenska alkoholpolitik går ut på, inte minst där vi kräver att statliga företag skall leva upp till vår lagstiftning i stället för att bedriva pressoch reklamkampanjer. Det är inte Vin & Spritcentralens uppgift att ha en sådan marknadsföring. Inte ens statsråd eller riksdagsledamöter behöver vederfaras sådana aktiviteter. Alkoholfritt sortiment är mycket billigare i handeln än alkoholvaror. En flaska St Regis eller Listel håller sig under 20 kr. och en läskedryck kostar kring 5 kr. 40 öre eller 20 öre i skatt låter ju inte avskräckande. Men att ta bort skatten skulle ändå kunna innebära en stimulans att välja någon dryck utan eller med mycket låg alkoholhalt. I synnerhet borde man avstå från starkölet, som vi tycker kunde beskattas högre till förmån för en reducering av skatten på läskedrycker. Även om mina motioner inte tillstyrkts har skatteutskottet arbetat omsorgsfullt med våra förslag. Skatteutskottet har varit mycket seriöst i sina formuleringar. Det visar att det går att arbeta med alkoholfrågorna. Vi motionärer kan inte tvinga er i skatteutskottet, men vi kan så småningom övertyga er.
Herr talman! När det 1977 antogs ett alkoholpolitiskt program och en överenskommelse gjordes om formerna var avsikten egentligen inte, i varje fall enligt min uppfattning, som jag tror delas av de flesta, att vi skulle ha den ordning som råder för närvarande. Meningen var att socialutskottet skulle lägga fram betänkanden i de här frågorna. Jag kan inte förstå att alkoholfrågornaii första hand har ekonomisk betydelse. Jag tycker att alla som talar har rätt inriktning utifrån den sociala betydelse som de här frågorna har. Det är inte så att jag tycker att de som företräder skatteutskottet i denna debatt har gjort våld på vad socialutskottet säger i sitt yttrande till skatteutskottet, tvärt om, många har talat bra. Det skulle i så fall vara moderaterna i skatteutskottet vilkas tongångar jag inte känner igen från socialutskottet. Det stämmer inte överens särskilt bra det som sägs av de moderata företrädarna i skatteutskottet med vad moderaterna i socialutskottet tycker. Där finner jag för det mesta inte annat än ansvarsfulla synpunkter. Det skulle kanske vara värt att motionera om att införa den ordning som jag tror att 1977 års överenskommelse avsåg. När det gäller årets betänkande finns det från socialutskottet en hel del markeringar som delvis tas upp rätt väl i skatteutskottet, men när det gäller skatteskalorna har det blivit en reservation. Flera av talarna, både från skatteutskottet och från socialutskottet och enskilda motionärer som varit uppe, har talat så bra för behovet av en ändring av skatteskalorna att jag har tagit för givet att de skulle tillstyrka reservationen. Men se det gick inte, utan i själva slutklämmen vänder man och tar ståndpunkt för skatteutskottets skrivningar. Jag tror att vi måste komma in i en ordning med mera automatik och inte vänta tills det går så snett att vi på grund av ökad alkoholkonsumtion känner oss nödsakade att ändra på skattesatserna. Jag var rädd för att aidsfrågan och narkotikafrågan ett slag trängde undan alkoholfrågorna i den svenska debatten. Nu tror jag nog att alkoholfrågorna tagits upp igen på ett bra sätt. AN-rådet, som vi tyckte slumrade sött och utan större aktivitet, har tydligen vaknat till liv och fött BOMAN-gruppen, och det tror jag var ett bra barn. Det var härliga timmar i riksdagen när 125 ungdomar var här. De var i långa stycken mycket radikalare än vad vi gamla politiker är, och jag hoppas att de skall sätta spår i debatten också fortsättningsvis. Jag tror också att kammaren — jag hoppas att många fler lyssnade än de som var närvarande i kammaren — genom Erik Edins anförande fick tankeställare som skall föda handling och motioner av god karaktär när motionstiden snart är inne. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som folkpartiets företrädare har fogat till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Grovt räknat är en femtedel av de polisanmälda misshandelsbrotten familjevåld. Dessa brott domineras nästan helt av män som misshandlat sina nuvarande eller tidigare hustrur, sammanboende eller fästmör. I Stockholm år 1982 var detta ett faktum i 9 av 10 polisanmälda fall av våld i familj. Enligt statistiska uppgifter för år 1986 anmäldes 11 862 fall av misshandel av kvinnor. Det är ca 30 kvinnor per dygn. Av de närmare 600 fall som rubricerades som grov misshandel var parterna i nästan 500 fall bekanta med varandra. Brotten äger i regel rum inomhus. Våld mellan makar och tidigare makar föregås ofta av bråk om alkoholproblem, drickande och svartsjuka. Ofta framgår det också i polisanmälningarna att det anmälda fallet inte är det första. Det familjevåld som polisanmälts beskriver alltså oftast våldshändelser som föregåtts av upprepat våld. I en undersökning av våldsbrott i Gävle under sex år visade det sig att en stor del av gärningsmännen i familjevåldsfallen, 44 96, var kända i socialregistret för alkoholproblem. Närmare en fjärdedel hade vårdats på institution för alkoholmissbrukare. Det är en klart högre siffra än för annat våld, med undantag för lägenhetsbråk mellan bekanta personer som saknar familjerelation. Därtill kommer att det verkliga antalet övergrepp mot kvinnor med största sannolikhet vida överstiger antalet anmälda. Det finns ett stort mörkertal. Med fog kan man säga att många kvinnor lever farligt och behöver ett ökat skydd från samhället. Centern har sedan ett flertal år tillbaka motionerat om många olika förslag till åtgärder för att stödja och hjälpa de misshandlade kvinnorna och andra offer för misshandel. Vi har föreslagit förbättrat sekretesskydd, besöksförbud, rätt till eget juridiskt biträde i vissa fall, översyn av brottskadelag och ökat stöd till jourer. Flera av dessa förslag är nu föremål för utredning. Förslag om besöksförbud har utarbetats och remissbehandlas för närvarande. Förslaget innebär sammanfattningsvis att en förutsättning för förbud är att den beslutet gäller, dvs. gärningsmannen, har gjort sig skyldig till brott mot annans liv och hälsa, frihet eller frid. Ett krav är också att den som utsatts för brottet därefter förföljs av gärningsmannen och att det finns risk för nya brott. Förbudet skall t.ex. kunna bestå i att gärningsmannen inte utan godtagbart skäl får söka upp den drabbade eller ta kontakt på annat sätt. Gärningsmannen skall också enligt förslaget kunna förbjudas att uppehålla sig i omedelbar närhet av den drabbades bostad eller arbetsplats. Många rädda kvinnor och barn väntar sedan lång tid på att besöksförbud skall börja gälla. Minoriteten har i ett särskilt yttrande framhållit att det är utomordentligt angeläget att frågan om lagstiftning bereds med största skyndsamhet och att en proposition om besöksförbud föreläggs riksdagen snarast. Det finns ett talesätt som lyder: ”Medan gräset gror dör kon.” Jag vill göra en liknelse med misshandlade kvinnor. Medan utredningen pågår dör kvinnorna. Det är ingen överdrift. Flera kvinnor misshandlas till döds varje år. Beslut om besöksförbud skulle kunna rädda några av de kvinnor som i dag är drabbade av ett stort och oacceptabelt lidande. Låt oss verkligen få fram beslut om besöksförbud snabbt. Det är min fromma förhoppning. I betänkandet behandlas också centerns motion om stöd till kvinnooch mansjourer. Kvinnohusen och jourerna, vilka enligt uppgift i dag uppgår till ca 110 stycken, är numera fördelade över hela landet. De drivs som ideella föreningar med mycket skiftande kommunalt ekonomiskt stöd. En riksorganisation, ROKS, har bildats år 1984. Kvinnohusen och jourerna erbjuder utsatta kvinnor bl.a. stödjande samtal, moraliskt stöd och gemenskap, kortare eller längre tids boende samt praktisk hjälp åt kvinnan och eventuellt medföljande barn. För kvinnor som utsatts för våld i hemmet är situationen ofta sådan att behovet av en fristad är stort, inte minst då alternativet är ett fortsatt sammanboende med gärningsmannen. I sammanhanget förtjänar också att nämnas behovet av vård och behand kvinnor. Det har på vissa orter i landet på senare tid skapats krisjourer för män med olika samlevnadsproblem. Även förutsättningarna för sådana hjälpformer bör utredas närmare. Centern framhåller också att det behövs en kartläggning av behovet av samhällsstöd för att skapa stabilitet i verksamheten och goda förutsättningar för arbetet. Vi vill ha en kartläggning av det stöd som nu utgår och förslag på eventuella kompletterande stödformer. Stöd måste inte enbart utgå som ekonomiska bidrag, hävdar vi. Det kan också gälla särskilda utbildningsinsatser och samordning med andra samhällsresurser. I centerns motion framhålls däremot klart att alla stödformer måste ges en sådan konstruktion att jourernas självständiga ställning inte äventyras. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservation i betänkandet.

Herr talman! En lag om besöksförbud kan medverka till att människor som lever under ständigt hot om våld ges en ökad trygghet. De som upplever sitt liv som hotat, som lever i ständig oro för ny misshandel och många gånger tvingas leva på flykt är till övervägande delen kvinnor, och därför skall jag i mitt anförande uppehålla mig vid detta problem. Jag noterar med tillfredsställelse att riksdagen tagit olika initiativ för att bekämpa den omfattande misshandel som i huvudsak kvinnor och barn är utsatta för. Kvinnomisshandelns omfattning och dess dramatiska påverkan på kvinnors livsvillkor blir allt tydligare i vårt samhälle. Nästan dagligen möts vi av rubriker om nya våldsdåd. Om vi beaktar mörkertalen för våldsbrott mot kvinnor är det sannolika antalet 300 000 brott per år. Kvinnomisshandeln ingår ofta som en del av ett familjevåld där kvinnor och barn misshandlas. Barn tvingas att bli åskådare till det våld som deras mödrar utsätts för och blir genom detta psykiskt misshandlade. Många, alltför många, är de barn som dagligen och stundligen går omkring i skräck och som fått ikläda sig den vuxnes roll som beskyddare. Jag anser det mycket viktigt att alla — privatpersoner såväl som institutioner — gör sitt yttersta för att förhindra att dessa våldssituationer får fortsätta att existera eller får uppstå. Jag ser lagen om besöksförbud som ett led i detta arbete. Jag är väl medveten om hur komplicerad frågan är och att det krävs många olika hjälpåtgärder. Det finns uppgifter om att minst 1 000 kvinnor i Sverige lever i ständig flykt från sina misshandlande män. Det är alltså inte nog med att de blivit slagna, förnedrade och berövats sin självrespekt. De tvingas också att ständigt leva i skräck för att bli upptäckta och slagna igen. Det är nödvändigt att kvinnor, som försöker ta sig ur denna komplicerade situation, ges de praktiska förutsättningarna härför. De bör kunna få hjälp i form av byte av arbete, ny utbildning, annan bostad eller bostadsort, t.o.m. byte av personnummer osv. Det är hjälpåtgärder som bör vägas in vid planering och dimensionering av vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, En lag om besöksförbud kan inte ge ett fullgott skydd eller ersätta ett socialt skyddsnät. Lagen kan emellertid ha en preventiv funktion och hindra att hot och trakasserier uppstår. Det är mot denna bakgrund viktigt att lagen om besöksförbud genomförs. Jag vill i detta sammanhang understryka hur viktigt det är att människor som är utsatta för hot om våld kommer att informeras om sin rätt att begära det föreslagna besöksförbudet, men mer om detta vid behandlingen av själva lagförslaget. En lag om besöksförbud, kompletterad med bl.a. psykoterapeutisk behandling av de män som dömts för våld mot kvinnor, är några av de insatser som kan ge som resultat att misshandlade, förföljda och trakasserade människor kan ges möjlighet att leva sitt liv i trygghet och harmoni. Eftersom ett lagförslag är under utarbetning, vill vpk i detta sammanhang återkomma med synpunkter. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag. Vpk föreslår i motion 629, yrkande 3, — i vår handling här yrkande 2 — att riksdagen hos regeringen begär förslag om hur kvinnohusen skall ges ett särskilt skydd. Utskottet hänvisar till att gällande bestämmelser om hemfridsbrott, olaga intrång och ofredande är tillräckligt skydd. Vi anser emellertid att detta skydd inte är tillräckligt, eftersom diskriminering och förtryck av kvinnor gör att kvinnohus, kvinnocentra och liknande kvinnofristäder är speciellt utsatta för allehanda våldsangrepp, provokationer och trakasserier. Att lagen om besöksförbud kan bli användbar är positivt, men det gäller, såvitt jag förstår, bara i det enskilda fallet, dvs. om kvinnan för vilken lagen kan bli tillämplig vistas i huset eller centrumet. Kvinnohus och kvinnocentra har emellertid ett symboliskt värde. De är platser som är speciellt utsatta. Det är mot dessa kvinnofristäder som förtvivlade, olyckliga, våldsamma män kan rikta sina aggressioner. Kvinnohusen runt om i landet är mycket utsatta, och det är angeläget att de ges ett särskilt skydd. Jag yrkar därför bifall till vpk:s motion 629, yrkande 3, beträffande särskilt skydd för kvinnohus. Elving Anderssons och Ingbritt Irhammars reservation när det gäller stöd till kvinnooch mansjourer stöder jag i allt väsentligt. Jag vill emellertid varna för att arbetet med så allvarliga och omfattande samhällsproblem som det här är fråga om inte i alltför hög grad kan grunda sig på människors idealitet. Kommunerna måste ges större möjlighet att bedriva en kvalificerad jourverksamhet. Kvinnooch mansjourerna har vuxit ur den nöd och det behov som bl.a. kvinnorörelsen gjort oss uppmärksamma på. Jourernas kamp mot våld, arbete med förebyggande av våld och efterarbete tillsammans med människor som utsatts för eller utövat våld är av ovärderlig betydelse.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

Herr talman! Detta ärende handlar om behovet av att snabbt få en lagstiftning om s.k. besöksförbud, dvs. en lag som så långt möjligt skall söka skydda kvinnor från att utsättas för våld, hot om våld eller hotfullt uppträdande och trakasserier från sina frånskilda män. Om behovet av en sådan lagstiftning råder det helt och hållet enighet inom utskottet. Jag kan på denna punkt instämma i vad både Ingbritt Irhammar och Berit Larsson här har sagt. Vi moderater har två motioner som kräver ett snabbt införande av en sådan lag. Behovet är tyvärr påtagligt. Alltför många kvinnor, men också barn och andra i kvinnornas omgivning, lever efter en brytning ofta i svår ångest och uppenbar fara för att utsättas för våldsövergrepp. Att det är på detta vis har naturligtvis många orsaker. De svåra missbruksproblemen i vårt samhälle är en sådan. Jag vill säga att det också finns påtagliga brister i vår kriminalpolitik, t.ex. i vad gäller den s.k. halvtidsfrigivningen, permissionssystemet inom kriminalvården och de polisiära resurserna. Berit Larsson var inne på skyddet av kvinnohus. Svårigheterna att klara detta har bl.a. att göra med bristen på polisiära resurser. De behov som polisen skall täcka är många och svåra, och vi står alltid inför prioriteringar. Därmed har jag inte sagt att det finns ett sådant behov som det Berit Larsson nämnde. En lag om s.k. besöksförbud skulle, kombinerat med andra kriminalpolitiska och vårdpolitiska insatser, kanske främst inom missbrukarvården, kunna vara ett verkningsfullt bidrag för att underlätta tillvaron för den mycket utsatta grupp som de förföljda kvinnorna utgör. Herr talman! En lagstiftning är nu snabbt på väg. Remisstiden för betänkandet går ut, om jag inte missminner mig, just nu i dagarna, och proposition är aviserad till våren. Mot denna bakgrund har det inte tett sig meningsfullt för oss att reservera oss till förmån för en lag. Vi moderater har emellertid tillsammans med folkpartiet och centern i ett särskilt yttrande velat understryka hur allvarlig denna fråga är och att lagstiftningen på inga villkor får förhalas. Låt mig också, herr talman, säga några ord om centerpartiets reservation. Den fråga som tas upp i denna reservation hör, enligt min mening, sakligt sett inte till justitieutskottets beredningsområde. Jag skall emellertid inte nu hårdra den formella aspekten. Klart är emellertid att socialutskottet enhälligt har ansett att det ekonomiska stödet till kvinnooch mansjourer är en kommunal angelägenhet och att frågan om ett mer permanent stöd bereds inom socialdepartementet vid den ordinarie budgetberedningen. Det är alltså inte justitieutskottet som skall ta ställning till om det finns något behov av statliga stöd eller bidrag, hur ett stöd skall utformas och om det finns ett större behov av att hjälpa kommunerna på den här punkten. Att jourerna behöver ekonomiskt stöd tror jag emellertid att vi alla kan vara överens om. Jag vill, herr talman, med dessa synpunkter yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom Björn Körlof anser att denna fråga inte hör hemma i justitieutskottet, vill jag lägga fram våra synpunkter och argument för reservationen. Vid den senaste behandlingen inom socialutskottet, 1985/86, kunde i varje fall inte jag finna att man beslutat om en sådan kartläggning som centern kräver. Man har inte sagt att man tänker göra en sådan. Det talas om problemets ekonomiska sida, men vi har ju i vår reservation markerat inte bara ekonomiska hjälpmöjligheter. Vi har ju föreslagit att man skall göra en kartläggning och komma tillbaka och eventuellt föreslå andra stödåtgärder såsom upplysning och undervisning. Jag skall ge några exempel på vad som skulle kunna ses över. De senaste tre årens stöd till kvinnojourer har i genomsnitt uppgått till 700 000 kr. per år. Visserligen blev det under 1987 87 utgick det stöd till fem mansjourer. Stödet uppgick till totalt 700 000 kr. per år, varav litet pengar gick till bl.a. ett projekt i Göteborg. Vidare lämnades ett startbidrag till en mansjour i Stockholm. Här fick man 175 000 kr. Det är mycket fint att det startas sådana här projekt. Men jag kan konstatera att en mansjour får ett startbidrag på 175 000 kr., medan 800 000 kr. fördelat på 110 kvinnojourer ger ca 8 000 kr. per kvinnojour. Det är värt att kartlägga behovet och se över sättet att hjälpa. Detta är något som vi vill framhålla. Det har gjorts en enkät, varvid hälften av jourerna har svarat. Det visar sig att man vid jourerna arbetar under mycket olika förhållanden. Några får sin hyra betald, men de flesta får det inte. Några jourer har anställda med lönebidrag, några har beredskapsanställda, några har vanligt anställda. De lever alltså under enormt olika förhållanden. Vi menar att detta är väl värt att titta över — inte bara det ekonomiska stödet, som behandlas av socialutskottet, utan också det övriga som gäller utbildning och kartläggning — för att kunna återkomma med andra förslag.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att yrka på än fler poliser, utan jag menar att det här gäller hur väsentlig man anser frågan vara och vilka prioriteringar som görs. Det finns en mängd olika metoder som man kan använda, om man vill öka skyddet för kvinnohusen runt om i landet: larmsystem, direktkoppling till polisen osv.
Herr talman! Mot bakgrund av den uppfattning som jag har, nämligen att dessa frågor egentligen inte tillhör justitieutskottets beredningsområde, vill jag i vad gäller Ingbritt Irhammars synpunkter inte fördjupa mig vare sig i behovet av kartläggning eller i hur det ekonomiska stödet skall vara utformat. Det kan kanske förhålla sig så som Ingbritt Irhammar säger, men vi får väl gemensamt söka upp våra resp. partikamrater i socialutskottet och se vad vi på det sättet kan göra åt saken. Det är möjligt att vi kan enas på den punkten. Till Berit Larsson vill jag säga att det visserligen finns tekniska hjälpmedel i 25 november 1987 form av larm, kopplingar till polisen osv., men de innebär i själva verket en ytterligare belastning på poliskåren. Händer någonting, så skall polisen dit. Något annat tycker jag inte att Berit Larsson var inne på. När vi moderater här i riksdagen har talat för bl.a. en bättre fördelning av polismanstjänster för bekämpande av våldsbrottsligheten, har vi hittills aldrig fått något stöd från vpk, men det kanske vi kan få nu till våren, när förmodligen samma frågor återkommer. Det är i så fall bara att välkomna vpk till de aktiviteter som behövs för att förstärka poliskårens förmåga att bekämpa våldet i samhället.
Herr talman! Björn Körlof vill jag rekommendera att läsa på s. 8 i betänkandet, där det klart och tydligt står: ”Socialutskottet har vid flera tillfällen prövat frågan om bidrag till kvinnojourernas verksamhet. — — — Frågan om sådana bidrag får emellertid enligt utskottet prövas från fall till fall med hänsyn till andra aktuella utvecklingsprojekt.
Herr talman! Skälet till att vi inte kan stödja reservationen är kanske inte att dess förslag är felaktigt i sak, utan att det inte är vi i vårt utskott som har att ta ställning till om det skall vara mer stöd och föranstalta om en sådan kartläggning.
Ett mer permanent stöd får enligt socialutskottet anses vara en angelägenhet för resp. kommun genom dess socialnämnd.” Det talas däremot inte om kartläggning och utredning och andra stödformer, och därför tycker jag att det är synd att inte fler vill stödja reservationen i dag. Här kunde vi snabbt ha fått i gång en sådan verksamhet som jag anser vara väldigt nödvändig.
Jag tror att Ingbritt Irhammar och jag får ta kontakt med våra partikamrater i socialutskottet och se till, att någonting kommer till stånd. Vi kanske kan enas på den punkten.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i januari i år begärde folkpartiet i en partimotion ett lagförslag av regeringen, innebärande att den som blivit dömd för misshandel eller olaga hot av domstol skall kunna åläggas förbud att besöka eller söka kontakt med den person som blivit utsatt för övergreppet. Bakgrunden är naturligtvis att vi vill skydda misshandlade och förföljda kvinnor. Tyvärr är de relativt många, det vet vi trots att våld mot kvinnor är ett brott med stort s.k. mörkertal. Fallen kommer alltså inte till polisens kännedom, de anmäls inte. Naturligtvis måste fler åtgärder till för att bekämpa detta våld. En sådan skulle vara just att införa besöksförbud.

Herr talman!

Herr talman! Under senare år har stor uppmärksamhet riktats mot problemet kvinnomisshandel och över huvud taget våldet i samhället. Olika åtgärder på lagstiftningens område har vidtagits. Sedan den 1 januari 1982 lyder alla former av misshandel under allmänt åtal. Vidare har brottsoffrens ställning stärkts genom rätten att få åtföljas av en stödperson vid rättegången. Ytterligare förslag till ändrad lagstiftning för att komma till rätta med det våld och det hot som många kvinnor utsätts för och den otrygghet som många kvinnor lever under är under riksdagens behandling. I en nyligen beslutad lagrådsremiss om en utvidgning av sekretesslagen föreslås en möjlighet att hemlighålla enskildas personliga förhållanden i folkbokföringen eller annan liknande registrering. Detta skall kunna bidra till ett bättre skydd för de kvinnor som förföljs och hotas av sina tidigare makar eller sambor. I utskottsbetänkandet redovisas utförligt de olika förslag till förändringar som är antingen under beredning eller under riksdagens behandling. Herr talman! Den lagstiftning vi har i dag för att skydda medborgarna mot trakasserier av olika slag finns i 4 kap. brottsbalken. Bestämmelserna om hemfridsbrott, olaga intrång och ofredande handlar om brott mot frihet och frid. Det har visat sig — och det har också särskilt påtalats vid en hearing med olika organisationer som gör betydande insatser för att stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för våld — att en mycket stor grupp kvinnor upplever sig vara förföljda av män, vilka fortlöpande hotar med övergrepp av olika slag. I många fall är det fråga om män som tidigare avtjänat straff för sådana övergrepp mot kvinnor. Man har från organisationernas sida fört fram tanken att förebygga misshandel eller liknande brott mot en kvinna genom att ge möjlighet att meddela förbud för gärningsmannen att söka upp kvinnan på nytt. De flesta av den här typen av trakasserier är straffbelagda enligt gällande lag, men vissa fall av personförföljelse kan alltså inte hänföras till det straffbara området. Förberedelse till hemfridsbrott och olaga intrång är inte straffbar. Då inget brott begåtts kan inget ingripande ske. Detta kan innebära att kvinnan också fortsättningsvis utsätts för förföljelse och hot. I praktiken blir det hon som måste bryta upp från sin invanda miljö och byta bostad och vistelseort. I ett flertal motioner och i ett särskilt yttrande, fogat till betänkandet, har en lagstiftning som förbjuder gärningsmannen att söka upp kvinnan efterlysts. En form av besöksförbud finns sedan 1915. Den syftar till att förebygga kränkning i samband med att ett äktenskap upplöses. Bestämmelsen har ansetts fylla ett praktiskt behov, och möjligheten att meddela besöksförbud finns också i nya äktenskapsbalken; dock har den ett begränsat användningsområde. I och med att äktenskapsskillnadsdomen vinner laga kraft förfaller möjligheten till besöksförbud. Denna regel kan inte heller användas på andra förhållanden än äktenskap. En promemoria om besöksförbud har utarbetats inom justitiedepartementet. Den är nu föremål för remissbehandling. Besöksförbudet har i förslaget fått en generell utformning och kan tillämpas för att skydda inte endast misshandlade kvinnor utan även barn. Förslaget kan bli ett led i att begränsa kvinnomisshandeln och att förhindra att någon som blivit utsatt för brott i en eller annan form på nytt bli angripen av samma gärningsman. Syftet med att införa besöksförbud är att ge möjligheter att ingripa i de situationer av trakasserier som nuvarande lagstiftning inte ger möjlighet till. Förslaget innebär vidare att polisen skall kunna ingripa i akuta situationer. Vpk kräver i en motion särskild lagstiftning till skydd för kvinnohus. Gällande lagstiftning om hemfridsbrott, olaga intrång och ofredande ger ett skydd också för kvinnohusen. Ett besöksförbud skulle också kunna bli tillämpligt om den förföljda kvinnan vistas i ett kvinnohus. Efter sedvanlig beredning kommer vi att få ta ställning till ett konkret förslag om besöksförbud. Det finns ingen anledning att nu föregripa detta. Jag vill understryka att det inte finns några delade uppfattningar om behovet av en lagstiftning när det gäller besöksförbud. Herr talman! Det krävs också andra åtgärder än lagstiftning om vi skall kunna komma till rätta med kvinnovåldet. Detta har också uppmärksammats av regering, myndigheter och inte minst av organisationer som genom att inrätta kvinnojourer, övernattningshem, rådgivning och juridisk hjälp i olika former gjort och alltjämt gör betydelsefulla insatser. En rad åtgärder inom det sociala området har vidtagits. Socialstyrelsen har i samråd med olika myndigheter och kvinnojourer lämnat förslag till försöksverksamheter. Dessa har bedrivits under en treårsperiod och skall utvärderas. Statliga bidrag har utgått till försöksoch utvecklingsprojekt för både kvinnooch mansjourer. Bidrag har också utgått för att stimulera utbildningsoch erfarenhetsspridning. I reservationen som är fogad till betänkandet krävs en kartläggning av det stöd som utgår och förslag till eventuella kompletterande stödformer. Utskottsmajoriteten anser att jourerna gör ett förtjänstfullt arbete och att det är angeläget att de kan bedriva sin verksamhet men anser i enlighet med vad socialutskottet uttalat då det behandlat frågan om stöd till jourerna att ett mera permanent stöd är en kommunal angelägenhet. Jag vill här påpeka, vilket även gjorts tidigare i debatten, att fortsatta bidrag till de olika jourerna och fortsatta insatser kommer att beaktas inom socialdepartementet. Då får det givetvis ske en kartläggning om huruvida detta är erforderligt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka avslag på reservationen och bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.
Herr talman! Det var intressant att höra Birthe Sörestedts syn på behovet av en utredning som skulle ge kompletterande stödformer till jourerna. Hon sade att om det visar sig, osv., då får vi komma med förslag. Jag uppfattade Björn Körlofs tidigare inlägg som att man i den delen av majoriteten ansåg att dessa behov fanns. Men det gällde då att socialutskottet skulle komma med förslagen, och vi skulle inte trycka på från justitieutskottets sida. Det här oroar mig, eftersom det innebär att vi inte alls kan vara säkra på att det kommer ett sådant förslag, eftersom det inte tycks få ett tillräckligt stort stöd. Efter det som jag har hört anser jag att det hade varit än viktigare att vi i dag hade uttalat att vi från justitieutskottet anser att det finns ett behov av detta. Det kunde ha varit en signal till socialutskottet. Nu verkar det som om det hela bara rinner ut i sanden.
Herr talman! Jag vill till Ingbritt Irhammar säga att socialutskottet vid ett flertal tillfällen har haft de olika stödformerna till kvinnooch mansjourer uppe till diskussion. Såvitt jag kan förstå har centern inte haft någon annan mening än majoriteten i socialutskottet.

Herr talman! Som jag tidigare sade kommer man vid det sedvanliga budgetarbetet inom socialdepartementet att ta upp dessa frågor. Det finns då anledning att göra en kartläggning om man finner det erforderligt. Det finns också möjlighet för oss att i det sammanhanget ta upp denna fråga.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1987/88:4 behandlas tre motioner om skadestånd. Enighet föreligger beträffande två av motionerna, men beträffande den tredje motionen, som handlar om skadestånd till skadelidande brottsling, föreligger en reservation av folkpartiet och centerpartiet. Eftersom jag är motionär har det fallit sig naturligt att jag här i kammaren närmare redovisar reservanternas inställning. Herr talman! Rättssamhället bygger på en finstämd harmoni mellan gällande lagstiftning och allmänt rättsmedvetande. Disharmoni urholkar förtroendet för rättsväsendet, särskilt om det gäller grundläggande principer på viktiga rättsområden. I detta fall handlar det om skadeståndsrätt. Om en person åsamkat en annan person skada så uppkommer skadeståndsskyldighet. Detta ansvar är särskilt strängt för fastighetsägare och hundhållare. Allt detta stämmer med den allmänna rättsuppfattningen. Men nu är ett specialfall av särskilt intresse. Frågan gäller om en brottsling som skadats t.ex. genom halkning eller av ett vaktdjur vid inbrott i en bostad eller annan lokal skall vara berättigad till skadestånd. Sådana fall är inte alls unika, och i flera fall har brottslingen tilldömts skadestånd. Allmänhetens reaktion är naturlig och lättförståelig. Man blir milt uttryckt förfärligt upprörd. Brottslingen borde få stå sitt eget kast och inte ”belönas” med skadestånd. Ohederligt folk får inte favoriseras på hederliga människors bekostnad. Det är den allmänna meningen. Herr talman! I motionen och i reservationen föreslås en ändring i skadeståndslagen. Den principiella utgångspunkten är att skadeståndsfrihet och inte skadeståndsansvar skall föreligga i nu aktuella fall. En sådan lagändring bör innebära att frihet från skadeståndsansvar skall föreligga i förhållande till den som skadas i samband med utövandet av en brottslig gärning som kännbart kränker någon annan person eller dennes rätt. Det föreligger ett uttalat behov av en sådan lagregel. Det finns visserligen en teknisk möjlighet redan nu att jämka ett skadestånd ända ned till noll. Men lagen behöver förtydligas på denna punkt. Rättsläget måste nämligen betecknas som mycket oklart. Högsta domstolens rättspraxis är synnerligen begränsad och omfattar egentligen ett enda rättsfall, där skadestånd för övrigt utdömdes, om än jämkat med en tredjedel. Även i rättsdoktrinen är t.o.m. experterna osäkra om rättsläget. Uttryck som ”får antas”, ”bör väl”, ”tänkbart att” och ”lär knappast” är vanligt förekommande vid analysen. Den naturliga och självklara slutsatsen av experterna själva blir också att de är tveksamma om gränsdragningen mellan skadeståndsskyldighet och skadeståndsfrihet. Mot denna bakgrund är det inte konstigt att rättstillämpningen blir osäker. I flera fall har exempelvis fastighetsägare tvingats att betala skadestånd till inkräktande brottslingar. Här kan nämnas två konkreta fall. I det första fallet handlar det om en tjuv som i samband med villainbrott halkade på den osandade gången och bröt benet. Fastighetsägaren fick efter polisutredning och rättegång betala 3 658 kr. Det andra fallet gäller en tjuv som bröt sig in i ett växthus och där blev biten av apor så att hans stövlar skadades. Prot. 1987/88:31 Skadestånd utdömdes av rätten, trots att varningsskylt hade uppsatts. 25 november 1987 Slutsatsen blir att underrättspraxis upplevs som stridande mot det allmän= = Jma om 5 ERT 2 am = Vissaskadena rättsmedvetandet. Rättstillämpningen borde vara mera generös särskilt Zz sa ; ståndsfrågor mot fastighetsägare och vaktdjurhållare. Herr talman! Utskottsmajoriteten avvisar förslaget om ett förtydligande av lagtexten. En sådan inställning är beklaglig av flera skäl. Det är berömvärd konstitutionell renlevnad att hålla en absolut klar skiljelinje mellan den politiska makten och den dömande verksamheten. Inte ens på statsrådsnivå har politiker, eller skall ha, någon direktivrätt över domstolarna. Tolkningsbesked i rättsliga frågor genom utskottsbetänkanden är en tvivelaktig metod ur grundlagssynpunkt. Den rätta konstitutionella vägen är att genom lagändring rätta till en rättstillämpning som man ogillar. Det av majoriteten dikterade utskottsbetänkandet får anses konstitutionellt äventyrligt. Vidare är majoritetens inställning ologisk när man menar att en lagändring är onödig. I ett färskt parallellfall har regeringen nämligen ansett att lagändring är nödvändig. Det gäller regeringens proposition om grov stöld. Inbrott i bostad bedöms som grovt brott enligt fast rättspraxis. Trots detta föreslås att lagtexten ändras just på denna punkt. En sådan lagändring är uppenbarligen mera onödig än den nu av minoriteten föreslagna. Dessutom står majoritetens uppfattning på bräcklig grund isak. Betänkandet utgör en övertolkning av rättsläget. Det är ett ofrånkomligt faktum att rättspraxis är synnerligen begränsad och rättsdoktrinen i hög grad osäker. Majoritetens slutsats är naturligtvis lika bräcklig som den grund den står på. För övrigt skulle skadeståndslagen vinna i tydlighet om den föreslagna lagändringen infördes. Det är naturligtvis alltid angeläget med tydliga rättsliga signaler. Detta gäller särskilt inom kriminalpolitiken, och den kan sägas omfatta även nu aktuella skadeståndsregler. Herr talman! Sammanfattningsvis måste betonas att oklarhet råder i frågan om skadestånd skall utgå eller inte utgå till skadelidande brottsling. Denna oklarhet har rått under avsevärd tid. Den föreslagna lagändringen skulle — förutom att undanröja denna oklarhet — skapa harmoni mellan gällande lagstiftning och allmänt rättsmedvetande. Och den rättsliga harmonin utgör faktiskt grundbulten i ett rättssamhälle. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationen om skadestånd, eller rättare sagt frihet från skadestånd, till skadelidande brottsling.

Herr talman! Skall inbrottstjuven som halkar och skadar sig därför att det är osandat där han bryter sig in ha rätt till skadestånd? Svaret på den frågan borde vara ett klart nej. Men skadeståndslagen är inte så enkel och klar att det är helt otvetydigt att fastighetsägaren är fri från ansvar. Mot denna bakgrund har vi i centern anslutit oss till Bengt Harding Olsons motion med krav på tillkännagivande till regeringen. Vi har tillsammans med folkpartiet fogat en reservation till utskottsbetänkandet. I reservationen kräver vi en viss översyn av skadeståndslagen så att det blir helt klart att skadeståndsansvar inte skall föreligga gentemot den som skadas 107 i samband med utövandet av en brottslig handling, vilken allvarligt kränker någon annan person eller dennes rätt. Som framgår av utskottsbetänkandet är rättsläget något oklart på detta område. Det har föregående talare påpekat. Vårt lands kanske främste expert på skadeståndsrätt, justitierådet Bertil Bengtsson, citeras i betänkandet på s. 3, där han kommenterar ett rättsfall. Sällan har man i en så pass kort text sett så många ord som uttrycker osäkerhet om hur lagen skall tolkas. Vi finner där t.ex. orden ”tänkbart”, ”måste antas”, ”lär knappast” och ”torde vara”. Alla dessa ord används för att ange sannolikheten för att en som bryter sigin eller i vart fall utan rätt uppehåller sig i ett hus eller inom ett område får rätt till skadestånd om han gör sig illa. Utskottsmajoriteten stöder sig i sin avslagsmotivering på främst justitierådet Bengtssons analys av rätt eller inte rätt till skadestånd i dessa fall. Hans av mig nyss citerade ord, som uttrycker osäkerhet om rättsläget, anförs alltså av majoriteten som skäl för att någon översyn av lagen inte behövs. Även majoriteten använder, liksom justitierådet, uttryck som vittnar om osäkerhet. I avslagsmotiveringen finner vi exempelvis följande uttryck: ”Av allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser får emellertid anses följa”, ”torde det dock förhålla sig”, ”torde inte utesluta”. Jag anser att både justitierådet Bengtssons beskrivning och utskottsmajoritetens skrivning visar att rättsläget är så oklart att det borde vara självklart att riksdagen, när nu frågan har väckts, begär en översyn syftande till klarläggande. Vad gäller nuvarande lags tolkning skall vi även hålla i minnet att endast domstolarna skall tolka lagarna. Riksdagen stiftar lagar, och i förarbetena, främst i propositioner och utskottsbetänkanden, finns motiveringar som skall vara vägledande för domstolarna när de skall tillämpa lagarna. Riksdagen varken skall eller har något rätt att sedan lagarna fastställts uttala sig om hur de skall tolkas. Blir inte tolkningen den som riksdagen avsett får man i stället ändra lagtexten något, så att lagen kan ges en något annan tolkning. Vad gäller den lagstiftning vi nu diskuterar finns främst två skäl för översyn. För det första är rättsläget oklart, vilket visas av den osäkerhet om tolkning som jag har redovisat. För det andra måste lagar stå i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Här råder knappast något tvivel om att en överväldigande majoritet av svenska folket anser att det inte skall finnas någon rätt för en brottsling att få skadestånd av den vars fastighet han bryter sig in i eller på annat sätt vistas i på ett otillåtet sätt. Herr talman! Mot denna bakgrund anser vi att en översyn i denna del av skadeståndslagen bör företas. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! Det betänkande från lagutskottet som vi nu har framför oss behandlar, som redan har framgått, tre motioner från allmänna motionstiden. Alla tre tar upp olika aspekter på skadeståndsfrågor. Beträffande behandlingen av två av dessa motioner har vi varit helt eniga i utskottet. Men jag vill ändå nämna litet grand om samtliga motioner. Brottsoffrens situation i skadeståndshänseende har vi tidigare behandlat i utskottet. Bl. a. mot bakgrund av den tidigare behandlingen och tillkännagivanden till regeringen har det påbörjats ett arbete i justitiedepartementet. Detta kommer säkert att leda fram till att brottsoffrens situation och även — Prot. 1987/88:31 deras möjligheter att få skadestånd förbättras på olika sätt. Regeringen har 25 november 1987 dessutom gjort kraftfulla uttalanden vad avser brottsoffrens situation. Någon. = tm do ytterligare åtgärd från riksdagens sida är inte påkallad just nu, anser vi Vissaskade: SE ståndsfrågor Föräldrar har — och skall självfallet alltid ha — ett stort ansvar för sina barns agerande i olika sammanhang och för tillsynen av sina barn. Det finns en motion som behandlas i det här betänkandet som just tar upp föräldrars skadeståndsansvar. Nu har man inom brottsförebyggande rådet nyligen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att utvidga vårdnadshavarens ansvar för sina barns brottsliga handlingar. Det arbetet vill vi gärna avvakta innan vi går vidare med något initiativ när det just gäller föräldrars skadeståndsansvar. Det kan ju tänkas att BRÅ:s arbetsgrupp kommer fram till förslag också på det området, eftersom det ingår i gruppens instruktioner. Också den här ståndpunkten har vi intagit enhälligt i utskottet. Om behandlingen av en av motionerna har vi dock inte lyckats bli riktigt eniga. Detta gäller en folkpartimotion som kräver vissa ändringar i skadeståndslagen. Man vill ha ökade möjligheter att jämka skadeståndet — med andra ord minska skadeståndsbeloppet — om den som råkat illa ut och skadat sig gjort så i samband med en brottslig handling, t.ex. ett inbrott. För varje sunt tänkande människa förefaller det säkert rimligt att man inte skall ha rätt till skadestånd om man brutit sig in hos någon för att stjäla och då råkat skada sig. Det tycker vi också allihop i utskottet. Skadeståndslagen ger möjlighet till jämkning i sådana fall. Nu tycks det dock åtminstone bland en del jurister förekomma en föreställning om att så inte skulle vara fallet. Mycket få ärenden av den här karaktären har någonsin avgjorts av HD. Vi har inget sedan 1973. I det fallet var den skadelidande inte heller en brottsling utan bara en person som var på ett ställe där han inte hade att skaffa. Det är detta fall som Bengt Harding Olson syftade på, och detta fall var också det fall som fanns att dra slutsatser av när frågan senast behandlades av lagutskottet. Då ledde behandlingen till ett enhälligt riksdagsbeslut av samma innebörd som det utskottsmajoriteten nu föreslår. Inget nytt har därefter tillkommit, så det faktiska praktiska problemet tycks inte vara alltför stort. Av det nämnda rättsfallet från 1973 kan man uppenbarligen dra slutsatsen att om det handlar om en verklig kränkning — och det får man väl anse ett inbrott vara — får den skadelidande reda sig utan ersättning. Reservanterna menar också liksom majoriteten att det kan anses följa av allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser att den skadelidande inte har rätt till skadestånd i de kvalificerat allvarliga fall som motionen tar sikte på. Ändå anser reservanterna att det framgår av doktrin och praxis att rättsläget är oklart. Om det nu finns en föreställning bland en del jurister som rent av smittat av sig på allmänheten om att t.ex. inbrottstjuvar skulle ha rätt till skadeståndsersättning om de råkar skada sig i samband med sin brottsliga gärning, är det självfallet beklagligt. Särskilt rimlig är dock inte en sådan uppfattning. Emellertid är det naturligtvis så att när man skall bedöma rätten till skadestånd och ersättning i samband med brott, får man ta med alla fakta i 109 varje enskilt mål. Då kan man förstås tänka sig att en fastighetsägare har gillrat en fälla med avsikt att direkt vådligen skada en tjuv. I sådana fall blir det naturligtvis litet klurigare att diskutera vållande och medvållande osv. Stöldlarm är okej, men fallgropar är kanske mindre lyckat. Vidare är det troligen så att om man — som motionären ville från början — uttryckligen skulle säga i skadeståndslagen att skadeståndet skulle jämkas om en skada uppstod i samband med en brottslig gärning, då skulle man faktiskt också uttrycka att brottslingen i grunden hade rätt till skadestånd. Man måste ju ha en grundläggande rätt till skadestånd om det skall finnas något att jämka. Det tycker vi skulle bli bra bakvänt. Motionären har också insett detta, och reservationen innebär därför inte ett rakt bifallsyrkande till motionen i fråga utan ett krav på att regeringen skall komma med ett förslag till lagändring, där en direkt frihet från skadeståndsansvar i den typ av fall vi diskuterar uttrycks. Vi menar att detta inte behövs. Majoriteten i utskottet vill i stället fortsätta att leva med skadeståndslagen som den nu är utformad.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
Herr talman! Berit Löfstedt säger att varje sunt tänkande människa inser att det inte skall föreligga någon skadeståndsskyldighet i de aktuella fallen. Det tror jag är helt riktigt — det är precis så det hela uppfattas. Men det intressanta är hur samma människor uppfattar lagstiftningen. De uppfattar den nämligen så att man riskerar att drabbas av skadeståndsansvar. Oavsett vad man tycker om jurister, kan man nog inte skylla på att det är de som sett till att alla människor har denna enligt Berit Löfstedt felaktiga uppfattning om lagen. Det handlar om en allmänt utbredd uppfattning, grundad på egen erfarenhet. Jag har tagit upp två fall, och jag skulle kunna ta upp flera. Det nämndes t.o.m. vid utskottsbehandlingen att det finns ytterligare fall. Berit Löfstedt säger att det inte är ett alltför stort problem. Det stämmer kanske om man ser till antalet fall, men man skall inte underskatta betydelsen av att människor uppfattar att lagen inte stämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Varje sådan diskrepans eller, som jag kallar det, disharmoni är ägnad att urholka förtroendet för vårt rättssamhälle. Jag skulle vilja återkomma till ett par frågor som jag tycker att jag borde kunna få svar på. Den första gäller att vi borde vara överens om att lagen inte är tillräckligt tydlig. Är det inte bra med tydliga signaler inom kriminalpolitiken? Alla människor har under lång tid uppfattat det så att vi får diffusa signaler. Men vi har nyligen fått en ny justitieminister, som även Berit Löfstedt borde kunna glädja sig åt, som talar klartext — så uppfattar allmänheten det. Jag tror att Anna-Greta Leijon skulle ha varit nöjd om hon hade kunnat få förtydliga den här punkten också. Det andra gäller att jag inte förstår varför man är så rädd att ändra lagen. Är det farligt? Det brukar det ju inte vara. Vår möjlighet här i riksdagen är — Prot. 1987/88:31 att stifta nya lagar, och det behöver vi inte vara rädda för. Framför allt vill jag 25 november 1987 fråga: Vad kan det bli för olägenheter? Om lagen ändras så som reservanter= = ma. om ooo na vill, kan det då uppstå något slags rättsförlust eller olägenhet i övrigt? Jag har mycket svårt att se det. Det skulle vara intressant att få svar på de här frågorna av Berit Löfstedt.
Herr talman! Det är reservationen som vi diskuterar och som vi har yrkat bifall till. Som i många andra fall när man behandlar motioner blir det kanske inte ett direkt bifall till motionens exakta yrkande, utan det vanliga är att yrkandet gäller att med anledning av motionen ge regeringen till känna vad som har anförts. Det är alltså vad som står i reservationen som vi har att ta ställning till. I reservationen begär vi att skadeståndslagen skall ses över och att det i lagen bör ”införas en bestämmelse av innebörd att frihet från skadeståndsansvar skall föreligga i förhållande till den som skadas i samband med utövandet av en brottslig handling, vilken allvarligt kränker någon annan person eller dennes rätt”. Att otvetydigt få det fastslaget i lagen tycker jag att vi borde vara fullständigt eniga om att vilja. Berit Löfstedt framför här synpunkter som väl närmast visar att hon ifrågasätter talet om att det råder oklarheter. Därför vill jag fråga: 1. Anser Berit Löfstedt att det råder full klarhet då det gäller den nuvarande lagens tillämpning och tolkning på dessa punkter? 2. Är det så när det gäller raljerandet om att vissa jurister tycker si och så — dess bättre är jag själv inte jurist — att åtskilliga jurister, som ju är experter på att tolka våra lagar, tolkar dessa på ett sätt som riksdagen inte avsett? I så fall befinner vi oss ju i den situation som jag omnämnde tidigare. Om en lag inte har tolkats på det sätt som ursprungligen var avsett, måste lagen alltså ändras. Men den behöver inte ändras mycket. Ibland behöver bara några ord ändras för att riksdagen genom en motivskrivning skall kunna få till stånd en annan tolkning. Beträffande rädslan för att begära en översyn i händelse av oklarheter vill jag framhålla att jag inte har funnit något bärande skäl för att avvisa kravet i reservationen. Jag skulle vilja att Berit Löfstedt tydligare angav vilka reella skäl det finns att avvisa vårt krav på ett klarläggande av — som vi ser saken — ett något oklart rättsläge.

Herr talman! När det gäller att bedöma behovet av en lagändring får man inte bara begränsa sig till frågan om vad högsta domstolen tycker eller inte tycker. I det här fallet finns det alltså inte några utslag från högsta domstolen — bortsett från ett enda av mera marginellt slag. För att kunna stifta nya lagar behöver vi inte avvakta nya utslag i högsta domstolen som visar att lagen är oklar. Man kan titta på avgöranden i hovrätterna eller i tingsrätterna. Dessutom kan man ta hänsyn till hur människor uppfattar lagtexten. Alla dessa skäl talar för ett förtydligande. Jag upprepar ännu en gång min fråga: Varför är man så rädd för att gå in och göra en ändring? Vilken olägenhet kan uppkomma om man gör en ändring? Varför är man ologisk? När det gäller grov stöld går det att ändra lagstiftningen även om det inte är absolut nödvändigt, för i det fallet gäller högsta domstolens fasta praxis. I fråga om skadestånd av det slag som vi nu talar om saknas praxis. Det är alltså oklart hur man skall gå till väga. I detta avseende hade det verkligen behövts en lagändring.

Herr talman! Jag är redan, Berit Löfstedt, i färd med att avhjälpa oklarheten i detta sammanhang. Det bästa sättet att undanröja denna oklarhet hade dock varit att just åstadkomma en lagändring. Jag hade hoppats på stöd i det avseendet. Kammaren övergick därför till att debattera lagutskottets betänkande 6 om vissa frågor på det industriella rättsskyddets område.
Herr talman! Lagutskottet behandlar i föreliggande betänkande bl.a. min motion 1986/87:L815. I denna vill jag fästa uppmärksamheten på det ogynnsamma läge som läkemedel befinner sig i då det gäller patent. Patentets uppgift är ju att skydda en uppfinning under en viss tid, så att utvecklingskostnader på ett skäligt sätt kan täckas utan konkurrens från epigoner. Beviljas ett patent i Sverige, löper patenttiden i 20 år från den dag patentansökan inkom till patentoch registreringsverket. Normalt kan produkten vara ute på marknaden ganska kort tid därefter. Tillverkaren har i princip 20 år på sig för att täcka sina kostnader. Med läkemedel förhåller det sig annorlunda. Det beror på att sedan de bärande första patenten sökts återstår en utvecklingstid på kanske tio år. I USA är det därför möjligt att efter ansökan få en förlängd patenttid, varvid hänsyn tas såväl till tid för kliniska prövningar som till myndigheternas granskning av läkemedlet. Så fungerar det inte i Sverige. Den genomsnittliga effektiva patenttiden i vårt land torde därför understiga tio år. I Västtyskland, där lagstiftningen på detta område liknar vår, har man undersökt de 210 preparat som godkändes under åren 1979-1986. Det visade sig att den genomsnittliga tiden från det att man började med marknadsföringen av ett preparat till patenttidens utgång var nio och ett halvt år. För 7 96 av preparaten hade patenttiden helt löpt ut innan preparaten godkänts. Jag har i min motion föreslagit att den 20-åriga patenttiden skall börja löpa vid tidpunkten för registreringsbeslutet för läkemedlet, vilket korrekt återges på s. 3 i betänkandet — alltså inte från dagen för patentbeslutet, vilket felaktigt uppges på s. 11. En huvudinvändning från utskottets sida är att man anser att detta skulle leda till olika regler för svenska patent resp. Europapatent.

T artikel 2 sägs det dock att ”europeiskt patent skall i varje fördragsslutande stat för vilken det meddelats ha samma verkan och regleras av samma bestämmelser som ett i den staten meddelat nationellt patent, om ej annat sägs i denna konvention” . Enligt den expertis som jag har anlitat skulle denna regel ta över. Om vi i Sverige beslutar om en patenttid som är längre än 20 år för i vårt land beviljade patent, skulle detta alltså automatiskt även gälla för Europapatent i Sverige. En remiss av min motion, som tyvärr inte ägt rum, hade kunnat belysa denna och andra frågor. Jag noterar dock en mycket positiv formulering i 113 utskottets yttrande: ”Skulle det visa sig att det i bl.a. de länder som tillträtt den europeiska patentkonventionen finns en mera allmänt utbredd önskan om en förlängning av patenttiden för läkemedel bör Sverige inte tveka att aktualisera frågan om en ändring av konventionen och en anpassning av vår nationella lagstiftning.” Det låter ju bra, men en mer aktiv hållning från svensk sida vore att förorda. Det bör understrykas att mitt förslag inte syftar till att gynna just läkemedelspatent utan att det endast syftar till att göra dem mer jämförbara med andra patent. Jag vill inte heller speciellt gynna svensk läkemedelsindustri. En regel av det slag som vi diskuterar skulle ju i samma mån gälla utländska tillverkare. Vad jag däremot vill gynna är den läkemedelsindustri som känner sitt ansvar för forskning och utveckling. Det kan kosta hundratals miljoner kronor att ta fram ett nytt läkemedel. Därför är det viktigt att det skydd som patentet är avsett att ge också får verka fullt ut. I den meningen är detta ett stort svenskt intresse. Vi har en forskningsintensiv läkemedelsindustri, vars fortsatta tillväxt utgör en del av vårt framtida välstånd. Därför måste vi ge den tillfälle att arbeta på acceptabla villkor. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion L815.

Herr talman! Jag avser inte på något sätt att polemisera mot Lars Ahlmark — tvärtom. Jag är ense med honom om att han har tagit upp ett problem, som är utomordentligt viktigt inte minst för svensk läkemedelsindustri. Lagutskottet har ändå inte ansett sig kunna tillstyrka bifall till motionen. Bakgrunden därtill är i korthet följande. De svenska reglerna om patenttid är i dag anpassade såväl till de regler som gäller enligt den europeiska patentkonventionen, till vilken Sverige är anslutet, som till de regler som gäller i andra industriländer, bl.a. de nordiska. En ändring av våra regler, menar vi, skulle innebära att vi skulle få skilda skyddstider för patent, dels den europeiska på 20 år, dels den av Per Ahlmark föreslagna. Det vore inte bra. Sedan kan man ju ha olika expertis till sitt förfogande. Lagutskottet har emellertid när det gäller anpassningen gjort den tolkning som framgår av utskottets betänkande. Även om man skulle acceptera den lösning som Lars Ahlmark har föreslagit, är det ändå troligt att flertalet patent — utvecklingen tyder på det — skulle meddelas genom det europeiska patentverket i Mänchen och inte genom det svenska patentverket. Jag vill understryka att lagutskottet framhåller vikten av att patentreglerna utformas med beaktande av industrins behov och att Sverige inte bör tveka att aktualisera en förlängning av patenttiderna, om det är en mer allmän önskan bland de länder som anslutit sig till den europeiska patentkonventionen. Lars Ahlmark har ju också själv med tillfredsställelse konstaterat det. Jag vill också peka på att vi från lagutskottets sida har uttalat att vi förutsätter att regeringen noga följer detta och att man, om man finner det nödvändigt, tar erforderliga initiativ. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till lagutskottets på alla punkter enhälliga förslag.

Herr talman! På Vistagården i Huddinge sitter Freddy Paniagua från Chile och hans familj bestående av hustru och en liten dotter. De väntar på att bli utvisade till Chile. De är tagna i förvar av polisen och ärendet har gått den vanliga vägen upp till regeringen, där deras ansökan om uppehållstillstånd har avslagits. Freddy Paniagua har avvikit från inkallelse till militärtjänst i Chile och betraktas därför som desertör. Men trots detta har varken invandrarverket eller regeringen ansett det finnas skäl nog för honom att få uppehållstillstånd och asyl i Sverige. Han är bara en av de hundratals chilenare som det senaste året har kommit hit till Sverige och sökt skydd och asyl. Beroende på vilka värderingar man har finns det motstridiga uppfattningar om militärdiktaturen i Chile, dvs. Pinochets regim. Det finns de som säger att situationen har blivit bättre, att ekonomin har förbättrats och att regeringen har fått ökat stöd osv. Det finns andra uppfattningar och rapporter som talar om hur svårt det är för folkets breda massa, hur förföljelsen ökar mot dem som vågar opponera sig, hur fängslanden, tortyr, avrättningar och ”försvinnanden” fortgår. Vi hade en interpellationsdebatt om Chile i kammaren i går. Det sades många vackra ord som alla kan vara överens om. Men faktum kvarstår att Sveriges ekonomiska och handelspolitiska förbindelser med Chile ökar. Chile är ett av de länder i Latinamerika till vilket vår export ökar mycket kraftigt. Jag tog i går upp exempel på hur importörer av sydfrukter har flyttat Över sin import av frukt från Sydafrika — som är förbjudet — och nu i stället tar in frukt från Chile. Jag tog upp exemplet Consafe Invest, Christer Ericssons företag, som satsar stort på skogsindustrin i Chile för att importera råvara till den svenska massaindustrin, osv. Det finns kanske ett femtiotal svenska företag i Chile som alla ökar sin aktivitet och verksamhet där. Jag upprepar gärna vad jag sade i går om att Chilefrågan på nytt måste ställas mera i focus när det gäller internationella frågor och vår internationel la solidaritet. Detta betänkande, som jag vill yrka bifall till, är föranlett av en motion från vpk:s sida som vi skrev i januari. Vi kommer att ta upp dessa spörsmål mera utförligt igen när vi kommer till den allmänna motionstiden i januari, och då med bättre bakgrundsinformation och andra krav motiverade av de sämre förhållandena i Chile. Jag skulle vilja framhålla, herr talman, att jag tror att alla partier i den svenska riksdagen har anledning att mycket noggrant följa utvecklingen i detta land. Riksdagen måste observera att de försök som nu görs av militärdiktaturen i Chile att skapa sig ett vackert ansikte är — precis som hos alla andra regimer av den sorten — avsett att vara ett alibi för det förtryck och förföljelse som pågår bakom den vackra masken. Vi får inte glömma bort Chile. Landet får inte falla undan från vårt medvetande, som det har varit nu några år — vi har inte ägnat så mycket uppmärksamhet åt förhållandena där. Vi måste fortsätta att bearbeta den internationella opinionen. Sverige måste också ta sitt ansvar när det gäller svenska företag, svenska ekonomiska förbindelser och svenska kontakter med Chile — vi kan bestämma över dessa saker själva. Vårt ansvar är mycket stort när det gäller att uppfylla några av alla de vackra deklarationer som görs i utrikesutskottets betänkande och som gjordes i interpellationsdebatten i går. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tack vare en motion från vpk har utrikesutskottet nu fått anledning att behandla utvecklingen i Chile. Senast det skedde var för tre år sedan. Det samstämmiga fördömandet här i riksdagen av general Pinochets nu mer än 14-åriga diktatur är värt att notera. Inte minst moderaterna har på senare år aktivt verkat för stöd åt dem som vill återinföra demokrati i Chile. Åren efter den USA-stödda militärkuppen 1973 var det inte så helt med fördömandet av diktaturen på alla håll och kanter. Men nu tycks t.o.m. administrationen i Washington vilja se en demokratisering i Chile, även om de milda metoder supermakten USA hittills använt för att övertala Pinochet att lämna ifrån sig makten har varit totalt verkningslösa. Utrikesutskottet beskriver i sitt utlåtande kortfattat den politiska utvecklingen i Chile på senare tid. Situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna är fortfarande värd hårda fördömanden. Chile är ett laglöst land, där den självutnämnde presidenten, hans polis och armé svarar för förtrycket och terrorn. De politiska grupper och partier som finns och verkar vid sidan av militärjuntans lagar är tyvärr mycket splittrade. Det finns ingen samlande kraft inom den opposition som enligt vissa opinionsmätningar representerar cirka 90 96 av Chiles folk. Inte heller har oppositionen någon enhetlig strategi. De kommunistiska grupper som bedriver en viss motterror mot Pinochet har hittills inneburit ett värdefullt stöd för hans regim. Pinochet har med hänvisning till dessa kommunistiska våldsaktioner talat om det ”marxistiska hotet” som det enda alternativet till hans egen diktatur. Enligt den grundlag Pinochet gav landet 1980 skall det hållas presidentval senast i mars 1989. Då skall chilenarna få möjlighet att rösta ja eller nej till en kandidat som nominerats av militärjuntan. Ingen tvivlar på att den kandidaten kommer att heta Pinochet. Det pågår för närvarande en registrering av befolkningen för att upprätta röstlängder, något som kostar den enskilde medborgaren cirka 15 kr. och tar mycket av hans tid. Det gör att det är svårt att få de fattigaste att engagera sig. Oppositionspartierna bedriver ett energiskt arbete för att få ett högt valdeltagande. Det är bara kommunistpartiet som inte deltar i denna registreringskampanj. Men som utskottet skriver finns det tyvärr små utsikter för att den demokratiska oppositionen skall lyckas stoppa Pinochets planer på ett ”återval”. Pinochets grepp är starkt så länge han stöds av armén och så länge hans politiska polis har fria händer i sitt förtryck av oppositionen, och så länge som en stor del av den chilenska överoch medelklassen mer eller mindre passivt accepterar att leva under den nuvarande regimen. När Pinochet den 11 september i år firade 14-årsdagen av den militärkupp som förde honom till makten lovade han att använda ”en järnhand” för att kväsa oppositionen. Det löftet kommer han säkert att försöka hålla. Oswald Söderqvist refererade till det anförande han höll i går. Jag kan då bara hänvisa till det svar som han fick av utrikesministern i den debatten. På den här punkten i dagordningen är det inte utvisningsärendet vi debatterar. Jag har inga informationer att tillföra den diskussionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner om sårbarhet på dataområdet. Centerpartiet har i sin motion föreslagit en parlamentarisk utredning för lösande av de, som vi uppfattar det, bekymmersamma frågorna i detta sammanhang.

Samordningen är i dag mycket dålig, och det är risk för att den inte kommer att fungera särskilt bra i en ofredssituation. Vi måste ha den utgångspunkten att datafrågorna blir besvärliga att lösa, om vi kommer i en konfliktsituation, och att beredskapen på det området måste vara hög. Mot den bakgrunden tycker vi att det hade varit bra om en parlamentarisk utredning hade fått penetrera alla frågor på detta område, så att vi hade kunnat få en god insyn i dessa. Vi tycker generellt sett att det inte är bra när man gömmer undan utredningar i regeringskansliet. Eftersom våra synpunkter ändå blivit någorlunda väl tillgodosedda vill vi 119 dock för närvarande förklara oss nöjda med utskottets ställningstagande. Jag yrkar därför i likhet med Olle Göransson bifall till utskottets hemställan.